Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag inte ansåg mig kunna låta stå oemotsagt något som jag i varje fall betraktade som en missuppfattning från herr Hermanssons sida. Jag har över huvud taget inte yttrat mig om vilken politisk färg som marginalväljarna har. Jag ansåg mig kunna konstatera att här finns en stor kategori av människor, som alla politiska partier nu kommer att försöka intressera för sin politik och att socialdemokraterna självfallet kommer att anstränga sig till det yttersta för att vinna dem för sin sak.

Jag tog ingen ställning i den frågan, herr Hermansson, utan jag lät den vara öppen. Men min personliga preferens är, att det här är fråga om grupper som inte utan vidare är intresserade av en total avspänning i det politiska livet och en avideologisering av detta. Det är nämligen intressant att konstatera, att vi kunde mobilisera dessa grupper 1962 då vi framförde en ganska frän samhällskritik. Jag har, herr talman, ansett det vara angeläget att framhålla, att båda dessa möjligheter finns men att min preferens är den som jag nu skildrat. Jag kan inte heller riktigt känna igen mitt resonemang såsom herr Hermansson återgivit det. Jag ögnade igenom mitt anförande, medan jag i min enskilda kammare lyssnade på herr Hermansson, Jag kan inte förstå att herr Hermansson fick uppfattningen, att jag rekommenderat en anpassning av socialdemokratien till högern. Hela mitt anförande gick ut på att förstärka vad jag försökte säga men kanske inte helt lyckades säga under valrörelsen, nämligen att man inte kan bygga ett modernt samhälle utan att ta hänsyn till varandra och utan att man bygger på solidaritetens samhällsåskådning. Jag framhöll att solidaritetens samhällsåskådning ibland kräver uppoffringar och att man därför inte skall tro att det går att på andra vältra över kostnaderna för exempelvis lokaliseringspolitiken, en aktiv näringspolitik o. s. v. Jag uppehöll mig rätt utförligt vid de konsekvenser som denna aktiva näringspolitik kommer att föra med sig exempelvis när man lägger ned industrier i Ådalen eller i Dals Långed. Vi kan nämligen inte i längden acceptera tanken, att samhället och skattebetalarna skall vara en ambulans som rycker ut när svårigheter uppstår. Även om jag har full förståelse för de motiv som leder den enskilda företagsamheten i dess ställningstaganden, så vet jag att det kommer att fordras en ökad grad av planläggning och planmässighet. Kan den ske i samarbete med näringslivet, är det enligt min uppfattning bra. Men att jag anser att den måste ske trodde jag framgick alldeles klart av mitt anförande. Jag kan därför inte heller riktigt känna igen mig när herr Hermansson säger att det liksom blivit en glidning från mina tidigare uttalanden.

Dessa påfrestningar beror inte på de enskilda företagarnas misstag — dessa tror jag är ganska få för närvarande — utan på verkningarna av ett system, som tvingar fram allt större koncentration av näringslivet och allt fler fusioner och sammanslagningar. Jag har som sagt, herr Hermansson, även efter en genomgång av vad jag sade inte förstått vad det är i mitt anförande som framkallade herr Hermanssons oro för att vi nu skulle kapitulera för borgerligheten. Risken för att vi skulle kapitulera för de borgerliga partierna är inte så stor, i synnerhet som dessa partier inte lägger fram något eget förslag och det alltså är svårt att veta vad man egentligen skulle ansluta sig till, om man gjorde en hysterisk ansträngning att gå dem till mötes. Detta gör det på sätt och vis ännu mer svårt att förstå vad herr Hermansson är så orolig för. Herr talman! Jag är mycket ledsen att herr Ohlin, som ställde den fråga jag nu tänker ta upp, inte är här. Jag tror emellertid inte att frågan är kontroversiell. Herr Ohlin frågade mig hur jag såg på avtalsverket och SACO-konflikten. För det första vill jag säga att jag helt delar hans mening att vi inte skall dis kutera avtalsfrågan här så länge konflikten pågår. På denna punkt finns det alltså ingenting kontroversiellt. För det andra vill jag att herr Ohlin skall få kännedom om att varken regering, riksdag eller riksdagens lönedelegation någonsin kan frånkänna sig sitt arbetsgivaransvar; det är ändå til syvende 0g sidst riksdagen, lönedelegationen och regeringen som kommer att få avgöra. Jag har aldrig sagt att vi på denna punkt skall iaktta något slags strikt neutralitet. Jag har tvärtom sagt att det ansvar vi alla har nödvändiggör kanaler mellan avtalsverk, socialminister, regering och riksdagens lönedelegation. — Det var svaret på den frågan. Sedan vill jag säga något som jag med säkerhet vet inte är kontroversiellt, nämligen att vi naturligtvis betraktar denna konflikt som någonting förskräckligt. Den är ett hinder för utvecklingen av vårt skolväsende, ett skolväsende vars genomförande krävt ett så stort stöd av skattebetalarna. Vi är mycket ledsna över varje vecka som går på detta sätt och betraktar elevernas uppoffringar som en ytterligare belastning. Men jag vill också beträffande eleverna säga att det de för närvarande åstadkommer är någonting fantastiskt; de tar hand om skolan på ett sätt som jag vågar påstå att min generation aldrig hade gått i land med. Den är inte så dålig, den där generationen som vi då och då klankar på, den är inte så handfallen! Då jag under den sista tiden sett dessa ungdomar i TV och hört dem i radio så har jag fått klart för mig att det är dessa som om femton år kommer att vara Sveriges ledare. De har påtagit sig ett ansvar som vi drömde om att få göra. Det elevråden för närvarande uträttar är en fostran i praktiken till demokratiskt ledarskap som är helt fantastiskt. Om jag nu tycker att denna konflikt är så allvarlig, varför föreslår jag då inte regeringen att göra ett resolut ingripande och förbjuda konflikten? Ingenting vore ju i och för sig enklare. Det är bara det, att riksdagen efter nära tjugo års förhandlingar nu givit lärarna strejkrätt, och detta är första gången den utövas. Kan det vara rimligt att samhället första gången den prövas drar ett streck över den och säger: Vi menade ingenting med att ge er strejkrätt; det var bara ett skämt från vår sida. Nu när ni försöker att vara med och utforma arbetsvillkoren genom utövande av strejkrätten så klipper vi till med en lagstiftning. Jag tror att om vi gjorde så nu, så skulle det komma att få ödesdigra konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Då är gärdet upprivet; nästa gång kan det gälla en annan srupp — man kanske då inte precis kan säga att det är fråga om en samhällsvådlig konflikt men kanhända att den ligger på gränsen till en samhällsvådlig konflikt. Därför tror jag att vi som efter långvariga, kanske 20-åriga förhandlingar, genomfört denna strejkrätt skall vara varsamma och inte bara klippa till. Vi måste i varje fall ha absolut klart belägg för att skadeverkningarna på tredje man är större än vid någon annan motsvarande konflikt. I annat fall skapar vi ett allvarligt prejudikat. Jag ber om ursäkt att jag besvarat en fråga av herr Ohlin då han inte är närvarande i kammaren. Jag skall gärna tillställa honom svaret. Skulle det vara någonting kontroversiellt i det, så kommer nog herr Ohlin att ta upp en debatt med mig — det brukar han ju inte dra sig för.
Herr talman! I den värdering som statsministern gjorde av hur eleverna skött sig under skolkonflikten kan väl alla instämma. Också jag tycker att de visat ett lysande exempel på mognad och demokratisk vuxenhet. Till de saker som herr Erlander tog upp i en replik till mig vill jag säga följande: Det är riktigt att herr Erlander inte yttrade sig med bestämdhet vare sig om vilken politisk färg som marginalväljarna hade eller om vart utvecklingen skulle leda genom att man framför allt koncentrerade sig till en kamp om dem. Han sade heller ingenting definitivt om blandekonomien utan antydde bara vissa problem. Jag erkänner också att han i sitt första anförande sade ifrån att det inte får bli någon anpassning till högern när det gäller skattepolitiken. Även hans resonemang om solidaritetens betydelse var i verkligheten riktat mot högerståndpunkter. Allt detta är helt riktigt och kan av mig understrykas. Anledningen till att jag tog upp dessa frågor i inledningen till mitt anförande var att jag inte tror att det är tillräckligt oavsett hur läget skulle vara beträffande marginalväljarnas politiska färg, att bygga en politik enbart utifrån hänsynen till kampen om marginalväljarna, ty det kan leda till anpassning och passivitet. Det viktiga är naturligtvis — varje politiskt parti utgår från sådana bevekelsegrunder — att lägga upp en långsiktig politik, som bygger på vissa värderingar som man har av samhällsutvecklingen och av det framtida samhället, och försöka att genomföra denna politik så gott sig göra låter. Den risk jag ser för arbetarrörelsen just nu är att de långsiktiga problemen under en tid har kommit alltför mycket i skymundan och att de kortsiktiga problemen och deras lösningar dominerat alltför mycket. Detta har jag sett som en fara, och jag har i mitt tidigare anförande velat peka på en rad långsiktiga problem. Jag är helt övertygad om att statsministern är överens med mig om att man måste ta upp dessa till ytterligare behandling och prövning. Det gäller u-landsproblemen i hela deras vidd, det gäller vår säkerhetspolitik, det gäller en bättre inkomst och förmögenhetsfördelning och det gäller det avgörande problemet om en bättre planering av ekonomien.

Herr talman! Eftersom jag häromdagen kom hem från den pågående generalförsamlingen i FN, kan jag inte underlåta att med ett par ord beröra några frågor som varit mycket aktuella där, frågor som uppfyller sinnena just nu. Jag gör det alldeles särskilt med anledning av herr Bohmans, milt sagt, besynnerliga inpass om FN, och jag gör det också med anledning av herr Hermanssons yttrande om Sydvästafrikafrågan. Men innan jag går in på detta område vill också jag spinna på den röda tråd som har löpt genom denna debatt, nämligen valutgången och vad som kan komma att ske inom svensk politik den närmaste tiden. Den som lyssnat på debatten i dag och läst pressen den senaste tiden frågar sig onekligen vem som egentligen vann årets val. Det som skrivits i pressen har varit mycket intressant. Man får väl så småningom bestämma sig på den borgerliga kanten vem som skall stå på segrarpallen. Efter dagens debatt förefaller det att bli trångt där, ty nu har också herr Hermansson gjort anspråk på att få stå på denna segrarpall. Klart är emellertid att centerpartiet fick de flesta mandatvinsterna och därnäst kommer kommunisterna med 49, folkpartiet med 18 och högern med 15 mandat. Socialdemokraternas förlust är mycket stor, 146 mandat. Det är alltså fråga om ett klart valnederlag, något som också vidgåtts av partiordföranden, statsminister Erlander. Men det totala antalet vinster respektive förluster i mandat säger inte allt om valutgången. Om man studerar siffrorna länsvis finner man att högern, centerpartiet och kommunisterna över lag noterat fram gångar, medan folkpartiet står på status quo i de landsting där de borgerliga partierna har gått fram till val var för sig. Där man haft skilda typer av borgerlig samverkan har folkpartiet gjort de flesta vinsterna, och det gäller särskilt i de län där det förekommit s.k. mittensamverkan. Resultatet av denna analys skulle alltså vara att folkpartiet fått del av den medvind i vilken centerpartiet obestridligen har seglat i detta val. Någon sanning ligger det onekligen i Expressens tvärsäkra påstående efter valet att det inte var folkpartiet som vann utan att mittenpartierna stod som valets segrare. Men den slutsatsen förstår man att folkpartiet inte gärna vill dra — folkpartiet brukar nämligen vinna alla val oavsett valutgången. Det är en smula ovisst hur valutgången skulle ha blivit om det hade gällt val till andra kammaren. Om man i större utsträckning hade gått fram med gemensamma borgerliga listor skulle vi onekligen fått en borgerlig majoritet i andra kammaren. Inom vissa valkretsar skulle de borgerliga partierna ha vunnit på gemensamma listor, i andra skulle sådana ha varit till nackdel. Där man finner det förmånligt att gå fram var för sig gör man det, där det inte är förmånligt går man fram med samlingslistor. En författning som håller dylika manipulationsmöjligheter öppna är ingen bra författning. Den nya författning som jag hoppas att vi snart skall kunna enas om bör rimligtvis inte lämna utrymme för sådana manipulationer. Nästa fråga man ställer sig är naturligtvis om vi inte borde ha gått ut i ett nyval, när valutgången nu blev sådan som den blev. På den punkten skulle jag kunna nöja mig med att hänvisa till vad statsministern sade i sitt anförande. Före valet underströk de borgerliga partierna gång på gång att valet gällde kommunerna och landstingen. Kampen om regeringsmakten skulle vi få 1968. Årets val var en förmatch och de borgerliga ansåg sig därför inte ha skyldig het att redovisa ett klart och detaljerat gemensamt regeringsprogram. Härtill skulle man återkomma i god tid före 1968 års val. I kommentarerna efter valet framfördes heller inte något krav på nyval till andra kammaren. Det var först när den socialdemokratiska partistyrelsen hade bestämt sig för att vi inte skulle ha något nyval som man fick mål i mun. Då passade det att föra fram krav på nyval. En hel del personer ropade högt efter nyval till första kammaren, ända tills man fann att valutgången inte skulle ha givit borgerlig majoritet, utan de borgerliga partierna skulle ha fått 75 mandat mot 73 för socialdemokraterna och 3 för kommunisterna. Detta är en principiell fasthet som är värd all beundran! Ser man till den gällande författningen — och det skall man väl göra — bör nyval utlysas när regeringen finner att den har en riksdagsmajoritet emot sig i en viktig fråga. En sådan fråga har vi för tillfället inte men vi kan få den. Socialdemokraterna har i andra kammaren majoritet i förhållande till den borgerliga oppositionen, och den majoriteten är stödd på väljarkåren 1964. Vid det valet visste väljarna att det gällde andra kammaren för en period om fyra år. Då säger kanske någon: »Om ett kommunalval visar helt ändrat majoritetsförhållande i väljarkåren, bör man då inte utlysa nyval?» Vår nuvarande författning inrymmer ett kommunalt samband, vilket påpekats tidigare, men det är enligt vår uppfattning av alltför begränsad natur. Hälften av första kammaren skall under en fyraårsperiod successivt nyväljas med hänsyn till valutgången. I den nya författningen hoppas i varje fall vi socialdemokrater att man skall få till stånd en sådan ordning att valmannens uttalande, även i samband med kommunalval, över den förda rikspolitiken automatiskt påverkar de po litiska styrkeförhållandena i riksdagen. Det intressanta är att man från borgerligt håll ända till nyligen inte velat förstå rimligheten i en sådan ordning. Det är denna ordning vi alltså skall försöka eftersträva i den nya författningen. Kommunalvalet har emellertid inte helt ändrat majoritetsförhållandet i väljarkåren. De borgerliga har nämligen inte uppnått majoritet. Deras antal är 49,4 procent, socialdemokraternas 42,3 procent, kommunisternas 6,4 procent och KDS 1,8 procent. En borgerlig regering skulle med andra ord inte kunna stödja sig på en majoritet i väljarkåren, om den inte därvid också räknade in KDS. Herr Ohlin framhöll dock före valet i partiledarutfrågningen ordagrant följande: »Man kan inte räkna KDS på någondera sidan.» I KDS” egen deklaration anförde vidare KDS” partiledare följande: »Vi går inte i de gamla partifållorna — borgare och socialister — utan vi söker oss en egen väg, och vi tror att det finns en sådan väg. Vi har skakat loss alla de där gamla föreställningarna om att man skall tänka efter vissa partiprogram. Det betyder ganska litet om man tidigare varit högerman eller socialdemokrat. Det finns en möjlighet att finna varandra.» Efter båda dessa uttalanden kan man knappast räkna gruppen KDS till borgerligheten och, för den delen, inte heller till socialdemokratien. Vad ville då väljarna? Att stora grupper av tidigare socialdemokratiska väljare antingen föredrog att stanna hemma på valdagen eller övergick till andra partier är ovedersägligt. Vi förlorade 5 procent av vår andel i väljarkåren jämfört med 1964 års och 146 mandat jämfört med 1962 års valutgång. Vi vet att en del valanalytiker menar att 2—3 procent av dessa 5 procent beror på valskolk och ungefär lika mycket på partibyte. Av den senare gruppen skulle sannolikt två tredjedelar ha över gått till »de förenade centerpartierna» och en tredjedel till kommunisterna. Det är svårt att med bestämdhet avgöra vad som är anledningen till att så många denna gång inte ansåg sig kunna rösta för socialdemokratien medan de stödde oss förra valet. Ingen kan nämligen exakt ange orsaken till att ett så stort antal tidigare socialdemokratiska väljare denna gång inte deltog i valet och inte heller vad som var motiven till att ett så stort antal personer bytte parti. Skulle emellertid alla de orsaker man från skilda håll framfört vara riktiga, skulle vi inte ha erhållit en enda röst på vårt parti. De frågor som dominerade valrörelsen var sådana, som samhället måste anvisa lösningar till, t.ex. bostadsfrågan. Väljarna — framför allt de unga — känner naturligtvis stor otålighet i de långa köerna till bostad. De blir inte tillfredsställda med alla de jämförelser — internationellt och med tidigare förhållanden —- som ändå visar vilken fantastisk utveckling vi genomgått i vårt land på detta område. De betraktar ändå sin situation som för tillfället ganska hopplös. Vi vet vidare att behovet av platser på daghem, sjukvårdsinrättningar, skolor o. s. v. är mycket större än tillgången. Ja, vi har själva inom socialdemokratien medverkat till en ökad efterfrågan på vård och utbildning genom att ge människorna ekonomiska möjligheter att utnyttja tjänsterna på dessa områden. Men de väljare som stannade hemma eller gav de borgerliga partierna en röst kommer säkert att inse att lösningen av alla dessa frågor inte kan ske efter borgerligt recept. Det är samhället som har ansvaret för lösningen av frågorna, och det fordras ökat samhällsinflytande för att man skall kunna lösa dem. De borgerliga partierna verkar ju inte för större samhällsingripande utan tvärtom. Eftersom debatten i förmiddags i så stor utsträckning rörde förhållandet mellan oss och de borgerliga partierna, skulle jag gärna vilja med ett par ord beröra hur vi ser på det kommunistiska partiet. Låt mig här skjuta in att partiets framgångar i mandatvinster är ju betydligt större än ökningn av dess andel i väljarkåren. De 49 mandat som kommunisterna ökade med innebär att mandaten mer än fördubblades jämfört med 1962, medan andelen i väljarkåren bara ökade med drygt en procent, från 5,2 till 6,4 procent. Vårt partis inställning till och syn på kommunisterna har givetvis inte förändrats på grund av valutgången. Vi får komma ihåg att det kommunistiska partiet under sin 50-åriga tillvaro har kunnat notera såväl framgångar, avsevärt större än årets, som tilbakagång utan att detta har påverkat vårt förhållande till det kommunistiska partiet. Jag behöver inte här rekapitulera den utveckling som skett inom arbetarrörelsen sedan dess start. Jag behöver bara erinra om vad som förorsakade sprängningen och som betydde tillkomsten av det kommunistiska partiet för drygt 50 år sedan. Det var leninismen som framkallade sprängningen inom arbetarrörelsen världen över, och herr Hermansson säger, att hans parti står på marxistisk-leninistisk grund. Kvar står alltså fortfarande den ideologiska skillnaden, den skillnad som föranledde sprängningen inom arbetarrörelsen. Får jag vidare erinra om att kommunistiska partiet under olika år intagit mycket skilda ståndpunkter till socialdemokratien. Svängningarna i attityderna till oss har inträffat inom de kommunistiska partierna i alla länder samtidigt, påverkade av den för tillfället i Moskva rådande inställningen. När socialdemokraterna skulle utmålas som kapitalismens värsta lakejer — det var Branting och Per Albin Hansson — skedde det med all frenesi av det svenska kommunistiska partiet. När det blev på modet med mildare tongångar kom samarbetsinviter även från det svenska kommunistpartiet. Just för tillfället är vi riktigt bra människor — men på alla punkter angriper kommunisterna det socialdemokratiska partiet, vilket också framgick av herr Hermanssons anförande här i dag. Men kommunisterna har väl i alla fall varit de som betytt mest i kampen mot prisökningarna? Visst har kommunisterna vid alla tillfällen sagt sig ogilla prisstegringar — och vem gör inte det? — och förklarat att de vill driva på för att stoppa dem. Ser man en smula närmare på de faktiska förhållandena blir bilden annorlunda. Alla människor som sysslat med nationalekonomi tycks vara överens om att de prisökningar vi har i stort sett är betingade av ökat efterfrågetryck. Det skall villigt erkännas att det inte är en lätt uppgift att komma till en person i låglönegrupperna och berätta för honom eller henne att vederbörande representerar ett för stort efterfrågetryck. Det är i de individuella fallen en hopplös uppgift. Men vi har ingenting annat än det gemensamma =:produktionsresultatet att fördela, och det gäller att så rättvist som möjligt fördela den ökade produktionen. Ett ökat sparande — enskilt eller över budgeten — skulle dämpa övertrycket. Det är emellertid en sida av politiken som inte är så värst applådknipande alla gånger och sammanhangen ter sig synnerligen invecklade. Hur har kommunisterna då ställt sig på denna punkt? Man var emot införandet av omsättningsskatten liksom höjningen av denna. Denna skatt ger nu samhället ungefär 6 000 miljoner kronor. Dessutom har man från kommunistiskt håll föreslagit ökade samhällsutgifter, varvid merparten skulle leda till en ökning av konsumtionen och därmed även till större tryck på efterfrågan. Om vi begränsar oss till årets riksdag kan det konstateras, att kommunisterna visserligen har föreslagit en skärpning av förmögenhetsskatten och en höjning av bolagsskatten som beräknas ge statskassan 520 miljoner kronor, men samtidigt har partiets riksdagsgrupp på skilda sätt föreslagit vissa reformer som skulle innebära att åt barnfamiljer och pensionärer i form av ökad köpkraft ges ytterligare 500 miljoner kronor. Om man genom åtgärder hade minskat andra samhällsgruppers köpkraft med motsvarande belopp, skulle denna överföring inte drivit på inflationen, men detta gör man ju inte. Visst behöver barnfamiljerna höja sin standard, visst är det rimligt att pensionärerna får det mycket bättre, och i båda dessa avseenden föreslog ju den socialdemokratiska regeringen betydande «förbättringar. Men i ett läge då ökad efterfrågan medför höjda priser — och barnfamiljerna och folkpensionärerna har sannerligen behov av ökad konsumtion och mycket litet utrymme för mera sparande — är det att driva med sådana grupper om man ger ut flera hundra miljoner med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Kommunisterna var emellertid emot omsättningsskatten även om de inte röstade emot den. Men om vi inte hade infört omsättningsskatten skulle vi inte ha kunnat klara det stora reformprogram som vi lyckats med under de senaste åren. Jag påpekade att det kommunistiska förslaget skulle ha inneburit inkomster på 520 miljoner kronor, men då skall man jämföra med vad vi får genom omsättningsskatten, nämligen 6 000 miljoner kronor. Herr talman! Jag har inte med det sagda velat påstå att prisfrågorna är obetydliga, ty de är oerhört viktiga, utan jag har bara velat påpeka att man inte löser dem så lätt som kommunisterna söker göra gällande. Vi måste angripa dem på många olika sätt. Det finns ett absolut villkor som vi ställer upp i kampen mot prisstegringarna och det är att åtgärderna inte får leda till arbetslöshet. Jag räknar med att andra talesmän från vårt parti mera detaljerat kommer att utveckla hur vi kommer att inrikta vår politik på detta viktiga område. Får jag till sist ta upp ett par frågor som var av intresse i Förenta Nationerna. Som bekant inleds alltid generalförsamlingens session med en allmän debatt där företrädare för medlemsstaterna framför sina synpunkter på situationen i världen. Att situationen i Sydvietnam oroar alla länders representanter framstår mycket klart. Frågan står visserligen inte på FN:s dagordning men den behandlades i praktiskt taget alla inlägg av de närvarande utrikesministrarna. Den svenske utrikesministerns inlägg gav uttryck för vad en bred opinion, inte bara i vårt land utan i hela världen, känner. Det är ingen överdrift att säga att man i hela världen har reagerat negativt på USA:s engagemang i Vietnam. Stora grupper, inte minst bland de unga, har i tal och skrift samt genom demonstrationer här i landet givit till känna sitt missnöje över USA:s krigsinsatser och det som sker i Vietnam.

Påståendet är oriktigt av flera skäl. För det första är vi visst inte färdiga med det sociala reformarbetet här hemma, även om välfärdspolitiken är långt utvecklad. För det andra förekommer demonstrationer och protester mot USA:s vietnampolitik i praktiskt taget samtliga länder, alltså även där radikalismen rimligtvis måste kunna kanaliseras i inrikespolitiska reformprogram. För det tredje finns det ingen anledning att ringakta de känslor av oro för utvecklingen i världen som ligger till grund för protesterna. För det fjärde behöver inte den, som hävdar att vietnameserna har självklar rätt till frihet och social rättvisa, tillskrivas andra syf ten eller motiv än just detta i sitt handlande. Problemen i Sydöstasien är inte bara de stridande parternas angelägenhet; att de angår en hel värld har, som jag inledningsvis nämnde, dokumenterats under det pågående FN-mötet. Praktiskt taget alla medlemsländer har genom sina talesmän framhållit hur nödvändigt det är att få förhandlingar om fred till stånd. Det var alltså vad som vädjades om från svensk sida. Det är inte fråga om att tillgripa sådana åtgärder som herr Hermansson föreslår, alltså att bara öva press på den ena sidan. Det medför inga lösningar. I stället är det fråga om vädjanden till alla sidor i denna sorgliga konflikt. Vad jag sade om opinionen här hemma och dess yttringar innebär självfallet inte — det vill jag understryka med skärpa — att vi skall godta protestyttringar som förvandlas till uppträden eller upplopp och tvingar fram ingripanden från myndigheterna. För den sortens manifestationer kan man inte ha någonting till övers. Det kan utan överdrift sägas att sydvästafrikafrågan är den viktigaste fråga som årets FN-möte haft att behandla. Detta underströks bl.a. av att den togs upp till diskussion omedelbart vid mötets början utan att utskottsbehandlas, vilket annars är brukligt. Frågan var hur FN skulle ställa sig till Sydafrikas gamla FN-mandat över Sydvästafrika. Som kammarens ledamöter vet hade Internationella domstolen vägrat att uttala sig om huruvida Sydafrika juridiskt sett hade brutit mot sina förpliktelser enligt mandatet. Att Sydafrikas införande av rasåtskillnadspolitik i Sydvästafrika stod i kontrast till de högtidliga förpliktelser Sydafrika åtagit sig när det mottog mandatet, nämligen att befrämja befolkningens välfärd är uppenbart. Det var det konstaterandet generalförsamlingen gjorde genom sitt historiska beslut den 27 oktober. Men generalförsamlingen gick längre än så och beslöt helt enkelt att förklara hela mandatet upphävt samt att ge FN ett klart ansvar för områdets förvaltning. Hur detta ansvar skall utövas är en fråga som nu skall utredas. Herr Hermansson ansåg att den nordiska insatsen var till nackdel och skulle innebära en förhalning av frågans lösning och att den betraktades så av afrikanerna själva. På denna punkt har herr Hermansson fullständigt fel. Man betraktar bland de afro-asiatiska staterna inte den lösning som kom till stånd såsom en förhalning, utan tvärtom såg man med tillfredsställelse på frågans lösning, eftersom det kunde bli så bred uppslutning. Jag tycker att det är angeläget att här påpeka att de nordiska länderna har spelat en väsentlig roll vid tillkomsten av det historiska beslut som nu är fattat. Så snart som det ursprungliga förslaget från de afro-asiatiska staterna lades fram beslöt nämligen de nordiska länderna att framlägga ett ändringsförslag, som gick ut på att man skulle göra en ordentlig utredning om hur FN skulle kunna förbereda och Isköta förvaltningen av området. De afro-asiatiska staterna ville i sitt förslag direkt tillsätta en förvaltningsmyndighet. Syftet med det nordiska förslaget var att göra FN-beslutet mera verklighetsbetonat men också att vinna bredare anslutning än som varit möjligt med det ursprungliga förslaget om en förvaltningsmyndighet, som i verkligheten skulle ha blivit en exilmyndighet. De nordiska tankarna vann genklang, och det går också igen i det av församlingen fattade beslutet. Herr Bohmans inlägg har jag svårt att förstå, därför att han inte konkretiserade. Han sade att vad som händer i FN just nu gör honom bekymrad. Innan han konkretiserar på denna punkt vet man inte vad han avser. Att han tyckte att vi vid vissa tillfällen varit alltför aktiva, förstod jag av hans inlägg, men jag tycker att det är riktigt och att det bör så vara. Med anledning av detta vill jag göra ett påpekande av mera formell natur. Man hör anklagelser av direkt motsatt typ, nämligen att aktiviteten är för ringa från den svenska regeringens och de svenska delegaternas sida. Man hör påståenden att vi är för passiva. Man läser i pressen att exempelvis Danmark varit pådrivande i sydvästafrikafrågan, och man får intrycket att Sverige suttit med armarna 1 kors. Nu förhåller det sig emellertid så att man på nordisk basis bedriver ett mycket intimt samarbete på alla nivåer inom FN-delegationen. Där det är möjligt försöker man också att komma fram till gemensamma nordiska ståndpunkter, och det brukar ofta gå bra, bortsett från de undantag som utgör olycksfall i arbetet. När man sedan kommit överens om taktiken i en fråga, uppdrar man givetvis åt någon av ländernas representanter att föra frågan vidare å ländernas vägnar i det forum där man kan föra sådana samtal. Att Sverige i frågor rörande fredsbevarande operationer blir talesman, det framstår som helt naturligt. Likaså att Sverige blir talesman när det gäller gemensamma nordiska aktioner i nedrustningsfrågor eller icke-spridningsavtal, det betraktar de övriga nordiska ländernas representanter som ganska självklart. Att Danmarks representant kom att bli överbringaren av de nordiska tankarna i sydvästafrikafrågan, det ter sig också naturligt. Danmark är med i kolonialutskottet, där dylika frågor behandlas, och vidare kan man räkna med att Danmark står i tur att komma med i säkerhetsrådet i år. Den omständigheten att något nordiskt lands delegation inte särskilt nämns i en fråga behöver inte innebära bristande aktivitet. Aktiviteten i kulisserna kan vara nog så intensiv, men — som ni känner från detta hus — aktivitet i kulisserna brukar icke noteras, i varje fall inte i officiella rapporter. Jag återgår till sydvästafrikafrågan och säger, att FN nu på ett avgörande sätt har tagit hand om hela frågan om Sydvästafrikas framtid. Om och när detta beslut verkligen skall leda till befolkningens självständighet — en sådan självständighet är ju det yttersta syftet med beslutet — är naturligtvis svårt att uttala sig om. Ett långt och svårt arbete förestår — både att utarbeta förslag till ytterligare FN-åtgärder som erfordras, och att vinna en bred anslutning för dessa, så att de kan genomföras i praktiken. Vi kan nog inte räkna med att Sydafrikas regering skall vara vidare samarbetsvillig när det gäller att genomföra beslutet. Vi kanske kan hoppas, att om hårda påtryckningar görs från de länder som har de största möjligheterna att göra sig gällande i Sydafrika, så skall inte alla försök att genomföra beslutet definitivt saboteras. Men det ser inte ljust ut. Det är alltså ett tungt ansvar som vilar på alla stater, både stora och små, även om man får säga att stormakterna, som röstade för beslutet, har att bära den relativt största delen av ansvaret. — Vi har nog rätt att betrakta beslutet som en milstolpe i det internationella samarbetets historia. Herr talman! Jag skall inte ta upp fler av de frågor som är aktuella på FN:s dagordning, vilken omfattar över 100 punkter. Jag hoppas att vi vid annat tillfälle kan återkomma till alla dessa intressanta frågor. Till sist vill jag spinna ytterligare något på den tråd jag inledningsvis drog fram. Valresultatet visar ju att väljarna kräver hårdare tag mot prisstegringarna men också ökad styrning av våra resurser till bristområdena. För oss socialdemokrater blev valutgången en stor besvikelse. Men valutgången får inte föranleda panik utan bara ge oss anledning att ta nya tag. Vi får inte glömma att 42,3 procent av valmanskåren ställde sig bakom socialdemokratien. 1 858 000 väljare hyser den meningen, att de frågor vi i vårt land står inför löses bäst genom socialdemokratisk politik. Det parti som kommer näst efter oss samlade knappt 17 procent av väljarna. Vår framtida politik skall utformas inte med hänsyn till den procent som gick över till kommunisterna eller med hänsyn till den något större andel som gick över till de borgerliga partierna eller med hänsyn till den grupp som valskolkade. Man kan utgå från att den stora grupp medborgare, som stödde oss i valet, inte gjorde detta därför att dessa väljare är nöjda med situationen som den är. Alla är säkerligen medvetna om att vi står inför mycket stora och svårlösta problem. Förändringen av vårt näringsliv och det vi kallar urbaniseringsprocessen har egentligen bara börjat. Att styra den utvecklingen i rätta banor blir vår uppgift — att se till att den enskilde finner trygghet när han eller hon måste flytta från sin bygd, måste byta arbetsplats och miljö. 1858 000 väljare tror att socialdemokratien bäst klarar den uppgiften. Vi måste naturligtvis, liksom tidigare, företaga en angelägenhetsgradering i samhällsarbetet vi kan inte göra allt vi vill på en gång. Denna nödvändiga angelägenhetsgradering kommer inte alltid att bli populär. Att exempelvis styra byggandet till bristområden måste betyda minskat byggande på andra håll. Det är en solidaritet som kan komma att bli påfrestande på sina håll. Vid angelägenhetsgraderingen måste speciell omsorg ägnas åt dem som annars riskerar att hamna vid sidan om utvecklingen. Jag tänker på de handikappade, på den äldre arbetskraften, på dem som arbetar inom låglöneyrkena. Det blir alltså, herr talman, en svår uppgift att ge levande innehåll åt begreppen solidaritet och trygghet i vårt föränderliga samhälle, men den uppgiften skall vi satsa på.

Herr talman! Först vill jag säga några ord med anledning av de båda internationella frågor herr Bengtsson i Varberg tog upp. Även jag uttryckte min tillfredsställelse över att en så stor majoritet hade ställt sig bakom beslutet om Sydvästafrika i FN, men sade att det fanns risk för att afrikanska stater också betraktade beslutet som en förhalning av frågans lösning. Herr Bengtsson erinrade själv om att de afrikanska staterna hade krävt ett beslut om en förvaltningsmyndighet, men att denna punkt utgått ur den slutgiltiga resolutionen. Det är framför allt på den punkten man sätter in kritik från de afrikanska staternas sida och jag vill påpeka, att det bland annat finns frihetsrörelser i Sydvästafrika, som ställer sig kritiska på den här punkten. När det gäller vietnamfrågan har jag i och för sig ingenting emot vädjanden till alla sidor om att kriget i Vietnam, som får så fruktansvärda resultat, skall bringas till ett slut. Erfarenheten visar dock, att sådana vädjanden tyvärr inte är tillräckliga. Jag tror, herr Bengtsson, att det är nödvändigt att gå ett steg längre när man tar ställning till vietnamfrågan, nämligen att man öppet kritiserar angriparna och uttrycker sin solidaritet med de angripna. Herr Bengtsson höll ett något osammanhängande valtal, som skulle behandla det kommunistiska partiets politik. Jag skall inte närmare gå in på hans antydningar eller påståenden om att vår inställning till socialdemokratien skulle bestämmas i utländska huvudstäder. Jag trodde att sådant nonsens hade förvisats från den här kammaren. Herr Bengtsson diskuterade också frågan om priserna och vårt budgetförslag i år, och detta ämne är kanske något intressantare. Det är givet att kampen mot prisstegringarna är mycket svår. Vi har aldrig inbillat oss att den frågan löses på en dag. Vi har ställt en rad förslag. Vi har också ställt oss bakom de rekommendationer som gjorts ifrån Landsorganisationen vid dess senaste kongress. Vi krävde i vårt valprogram en skärpt statlig prispolitik med förbud mot priskarteller och bestämmelser om förhandsanmälningar av prishöjningar. Vi föreslog också, att man skulle bilda lokala priskommittéer som skulle möjliggöra ökat inflytande för konsumenterna — en idé som sedan också socialdemokraterna har fört fram. Det kanske därför finns vissa områden där vi kunde samverka när det gäller att försöka sätta stopp för prisstegringarna. Jag vill också erinra om att statens prisoch kartellnämnd har gjort en mycket god insats, särskilt genom de prisjämförelser som har publicerats under senare tid. Jag förstår uppriktigt sagt inte herr Bengtssons polemik på den här punkten. När det gäller vårt budgetförslag i år är det alldeles riktigt, att vi föreslog förbättringar för barnfamiljerna och folkpensionärerna. Vi tänker också återkomma med förslag i dessa hänseenden. Vi föreslog samtidigt hur staten skulle få täckning för dessa ökade utgifter, nämligen vad herr Bengtsson själv erinrade om: en skärpt beskattning av aktiebolagen och av stora förmögenheter. Genom sådana åtgärder skulle man få en överflyttning av köpkraft ifrån vissa mycket köpstarka grupper i samhället till andra grupper, som nu är mycket köpsvaga. Det var en sådan politik vi föreslog, och jag kan inte heller på den punkten förstå, varför herr Bengtsson kritiserar vår uppläggning av politiken. Strider det mot socialdemokratiens allmänna inställning, att solidariteten är avgörande, eller vari består hans anmärkning? Herr Bengtsson sade sedan, att det socialdemokratiska partiets inställning till kommunisterna naturligtvis inte har förändrats genom valrörelsen. Det för står jag mycket väl, ty en framryckning med 1,2 procent bör naturligtvis inte förändra ett stort partis inställning i avgörande frågor. Det finns fortfarande stora meningsskiljaktigheter mellan våra båda partier. Vi är oense i en hel del frågor i politiken, men som jag framhöll i mitt tidigare anförande är vi två delar av den svenska arbetarrörelsen, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg detta faktum. Jag vill deklarera, att vi från vår sida, trots de politiska meningsskiljaktigheter som fortfarande föreligger, är beredda till varje form av samarbete som möjliggör att arbetarrörelsens samlade kraft kan utnyttjas i politiken i allmänhet och i valen till riksdagen. Vi är alltid beredda att allvarligt diskutera dessa problem med det socialdemokratiska partiet. Jag hoppas att herr Bengtsson har samma inställning till frågan om hur arbetarrörelsen skall kunna återvinna en säker majoritet vid 1968 års val.

Herr talman! Jag vet inte om man kan påstå att det var ett osammanhängande valtal jag höll; jag tyckte att det var rätt sammanhängande. Beträffande frågan om Sydvästafrika har jag alldeles färska upplevelser från dess behandling, och jag vågar bestämt hävda att de tankar som från nordiskt håll framfördes till de afro-asiatiska staterna mottogs med stor förståelse. Man hälsade med tillfredsställelse möjligheten av en sådan lösning. Det viktigaste är ändå att människorna i Sydvästafrika får sin frihet. Det är målet för aktionen i FN. Det är ingen demonstrationspolitik utan det är frihet åt Sydvästafrika man vill åstadkomma. Den tror jag att man kan nå på ett bättre sätt genom det beslut som nu fattades. När det gäller Nordvietnam vidhåller jag att det är bättre att vädja, men vädjandet bör ges den utformningen att man klart säger ifrån att man ställer sig bakom FN:s generalsekreterare Thants förslag till Amerika, nämligen att amerikanerna upphör med bombningen av Nordvietnam o. s. v. Man skall också erinra sig att amerikanerna har förklarat sig beredda till eftergifter, om de får ett nöjaktigt svar från motståndarsidan. Däremot bör man inte ta en sådan ställning att man, som herr Hermansson i varje fall under valrörelsen ville, är beredd att sända vapen till FNL. Det är inte med den formen av initiativ man från svensk sida skall tro att konflikten i Vietnam kan lösas. Prisfrågorna tog jag upp därför att kommunisterna söker göra gällande att de är så enkla att komma till rätta med. Mitt inlägg avsåg att belysa att dessa frågor är enormt invecklade. Den lösning som kommunisterna har föreslagit — att införa prisstopp — är listig, men man glömmer det andra ledet, nämligen att ett prisstopp också måste föra med sig prisreglering och lönestopp. Det är emellertid inte så populärt, så det talar man inte om. Beträffande budgetpolitiken är det riktigt, herr talman, att kommunisterna föreslog inkomster på 520 miljoner kronor, men de föreslog samtidigt utgifter på en miljard kronor. Det var inte fråga om att överföra inkomster från dem som har stor köpkraft. ökad förmögenhetsskatt och bolagsskatt innebär ju inte att vederbörande köper mindre. Man bekämpar inte inflationen genom den sorts åtgärder som kommunisterna hade föreslagit.

Herr talman! Jag har inte mycket att säga till herr Bengtssons i Varberg senaste inlägg. Han upprepade bara sina tidigare påståenden i en ännu mer sammanfattad och förenklad form. Vad gäller frågan om Sydvästafrika kan han säkert själv inhämta att det finns frihetsrörelser i Sydvästafrika som är kritiska mot den kompromiss som kom till stånd. Man behöver inte ha varit i New York för att kunna ta reda på den saken. Det finns alltså tydligen olika meningar i Afrika, liksom det finns olika meningar i Europa, och man bör nog referera olika synpunkter på denna fråga. Jag sade i mitt anförande att det självfallet inte var någon enkel sak att komma till rätta med prisstegringar. Jag anser att prisstegringen väsentligen är en produkt av det kapitalistiska samhällets utveckling och utvecklingslagar. Och det är mycket svårt att helt sätta stopp för inflation och prisstegring. Detta är jag medveten om, bl.a. därför att jag fortfarande tar mig friheten att försöka använda den marxistiska metoden för analyser av samhället — en metod som herr Bengtsson i Varberg bestämt ville ta avstånd ifrån. Trots att jag upprepade att det fanns svårigheter, gick herr Bengtsson upp och sade att kommunisterna hävdar att det är så enkelt. Vad vi har framfört i valrörelsen och vad vårt valprogram på denna punkt innehåller har varit mycket konkreta förslag att lösa dessa frågor, förslag som vi haft glädjen se att man på socialdemokratiskt håll och inom LO senare har tagit upp. De kan alltså ur socialdemokratisk synpunkt inte ha varit så förfärligt dåliga. Till sist vill jag bara uttrycka min förvåning över slutet på herr Bengtssons senaste inlägg, där han säger att det inte lönar sig att lägga högre skatt på stora förmögenheter och stora inkomster därför att man på det sättet inte kan bekämpa inflationen och minska efterfrågeöverskottet. Det är en något märklig teori. Det skulle alltså bara löna sig att lägga skatter på de mindre inkomsterna för att den vägen ta bort »efterfrågeöverskottet». Jag tror inte, herr Bengtsson, att den teorien håller. Jag tror att vi framför allt bör sträva efter en bättre fördelning i samhället av inkomster och förmögenheter, varvid ett väsentligt led är att begränsa de stora vinsterna av spekulation och av förmögenhetsökning med mera som vi vet förekommer. Självfallet är en kamp mot spekulation och inflationsvinster — även om den ger blygsamma resultat — ett steg i rätt riktning.
Herr talman! Jag skall bara kommentera den sista frågan, som herr Hermansson berörde. Jag hävdade självfallet inte, att det inte lönar sig att ta ut skatt från de stora förmögenheterna och från bolagen. Vad jag försökte föra ett resonemang kring var följande: Man har ju ingenting annat att fördela, vare sig i vårt land eller i socialistiska länder, än de produktionsresultat som vi med gemensamma ansträngningar kan åstadkomma. En del av detta måste vi ju avsätta i investeringar och en del äter vi upp. Om vi äter upp allt det som vi producerar och ger vissa grupper 500 miljoner kronor mer att köpa för — förslaget innebar ju att man gav folkpensionärerna och barnfamiljerna 500 miljoner kronor att gå ut och efterfråga varor för — betyder detta en ökad efterfrågan, men tillgången av varor blir oförändrad. Att man tar dessa pengar från bolagen och de stora inkomsterna innebär ju inte att bolagen »äter» för 500 miljoner kronor mindre. Det var detta enkla resonemang jag försökte föra och som jag trodde att till och med herr Hermansson skulle förstå.

Herr talman! I den socialdemokratiska eftervalsdiskussionen har man sökt olika förklaringar till valnederlaget. Man säger att väljarna inte har begripit huvudfrågorna. Man säger att den socialdemokratiska argumentationen inte har trängt fram till väljarna, m.m. Jag tror att det finns ett par mycket enkla förklaringar. Den första är att väljarna nu inte bara hade oppositio nens varningar för de följder som en socialistisk och socialdemokratisk ekonomisk politik kunde få. De hade också dagliga påtagliga erfarenheter av resultatet av denna politik. Priserna hade stigit mer än tidigare, bostadsbristen hade man inte börjat bygga i kapp, utan den hade blivit större och vi kunde registrera ett mycket kraftigt bakslag i utlandsaffärerna. Det var fakta, som socialdemokratiska talare — hur skickliga de än var — inte kunde resonera bort. Om man på regeringshåll hade sagt, att man erkänner att man i långa stycken misslyckats i sin politik och måste söka nya vägar att övervinna dessa svårigheter och få en sund ekonomi igen, kan det tänkas att väljarna haft sympati för detta och tyckt att regeringen haft det svårt och borde få en chans. Men i stället ägnade sig socialdemokraterna åt det mest ohöljda självberöm som tänkas kan. Vi är världens bästa regering, sade man. Enligt lagen om kontrastverkan blev skillnaden mellan vad man utgav sig för att vara och det man hade åstadkommit väldigt stor i väljarnas ögon. Detta kombinerades med en attityd av maktfullkomlighet, som inte kunde undgå att väcka uppmärksamhet. Ett statsråd sade i TV, att han ville jämföra oppositionen med en läktarpublik, som är högröstad och ibland skränig och som ger osakkunniga råd till dem som spelar på planen. De som spelade på planen var socialdemokraterna, under det att oppositionen inte deltog utan satt på läktaren och skränade. Detta sades alltså inför ett val till landstingen, där socialdemokraterna redan då var i minoritet i många valkretsar. Det är klart att detta inte gjorde något gott intryck på väljarna. Men om man summerar det hela, kanske man finner alt förklaringen är den, att majoriteten av svenska folket inte är socialister utan att den tvärtom vill ha en progressiv reformpolitik på en annan grund. i dag, att oppositionen inte hade något program. Jo, det hade den. Förhållandet är i stället det, att medan socialdemokratien gick ut utan program — man hade inget samlat grepp i kampen mot inflationen — så fanns mittenprogrammet. Herr Erlander sade vidare att socialdemokratien inte nått fram med sitt budskap om att man vill hjälpa de gamla i samhället och vidta åtgärder för att underlätta för kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden och för att motverka de nackdelar som strukturomvandlingen i samhället medför. Det finns mycket att säga om detta, bl.a. innebär de åtgärder, som vi vidtar för att underlätta för de hemmafruar som så önskar att gå ut i förvärvslivet, inte någon samhällsekonomisk belastning, om man ser till nettoresultatet. De kvinnor som går ut i arbetslivet bidrar ju till att öka produktionen. Att kvinnorna går ut i förvärvslivet medför en samhällsekonomisk vinst och även en statsfinansiell vinst genom de skatteinkomster som dessa kvinnor ger. Det väsentliga på denna punkt är emellertid, att vi från folkpartiets sida — och jag kan i detta sammanhang även tala för centerpartiet — aldrig har vägrat att ställa medel till förfogande för dessa ändamål. När det gäller vården av de gamla och när det gäller åtgärder för att underlätta för gifta kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden har vi varit pådrivande. Och vi har aldrig vägrat att ställa skattemedel till förfogande för detta ändamål. Jag vill påminna om det faktum, som finansministern själv vitsordat, att vi har presenterat en starkare budget än herr Sträng. Herr talman! Jag skall inte gå in på alla punkter i det program som vi lade fram före valet. De är väl kända, och vi finner ingen anledning att efter valet ändra huvudlinjen i detta program. Vi behöver ytterligare bearbeta förslagen, men vi har ingen anledning att ändra huvudlinjerna. Jag vill understryka att vår huvuduppgift på det ekonomiska området måste vara att bromsa inflationen. Vi anser det vara viktigt att vi inte slår oss till ro med tanken att 2 å 3 procents inflation, för att citera finansminister Sträng, inte är någonting farligt. En »programmerad inflation» på 2 å 3 procent är farlig — vi vet att det i en fullsysselsättningsekonomi finns ett sådant tryck på priserna att de gärna, som vi sett av erfarenheten, hamnar 1 å 2 procent över vad vi i och för sig är villiga att acceptera. Det är därför vi har vädjat till finansministern och socialdemokraterna att tänka om på denna punkt. De medel vi har anvisat för kampen mot inflationen är väl kända. Däri ingår givetvis också finanspolitiken. Statsminister Erlander sade i dag att vi nu måste få en fränare och hårdare finanspolitik. Som jag förut sade, så har vi varit villiga att bidra till det när vi har lagt fram våra förslag. Men jag skulle i detta sammanhang vilja varna för en Övertro på finanspolitiken. Förr trodde man att penningpolitiken och räntan var ett universalmedel mot inflationen. Nu tycks man tro att skattehöjningar utan vidare fungerar som ett universalmedel. Finanspolitiken spelar — jag vill inte förneka det — en viktig roll, men man måste sätta in den i det samhällsekonomiska sammanhanget, och då kan man inte bara se till statsbudgeten och om den är totalbalanserad eller inte, utan då måste man t.ex. se på AP-fondernas utveckling och ta hänsyn till det frivilliga sparandet. Jag vill upprepa att det är någonting som är försummat i den ekonomiska debatten här i landet. Jag såg i tidningarna i dag att dr Lars Dahlgren har begärt ytterligare forskning just när det gäller det frivilliga sparandet, och jag vill livligt understryka att det är nödvändigt. Man stirrar sig blind på det faktum att vissa sparpremieåtgärder kan förmodas inte ha haft någon större effekt. Men det är inte bara sådana små saker det gäller. Vi har ju kunnat konstatera att hus hållningssparandet haft mycket kraftiga fluktuationer. 1965 var de så stora att de motverkade hela effekten av de skattehöjningar som man vidtog i syfte att motverka inflationen. Åtgärder för att återställa förtroendet för penningvärdet och därmed lägga den första grunden för en ökning av det frivilliga sparandet måste vara en huvuduppgift i en framtida ekonomisk politik. Jag skall, herr talman, bara säga några ord om skattereformerna. Jag kan instämma i vad herr Hedlund sade. Herr Erlander polemiserade mot kravet på en skattereform tydligen därför att han trodde att det var herr Ohlin som hade framställt det, men det var i själva verket herr Hedlund, som rekommenderade en övergång till mervärdeskatt.

Jag tycker att finansminister Sträng i den valdebatt som fördes på detta område lät näringslivet komma undan alldeles för lätt. Han utgick utan vidare ifrån att om vi tar bort omsen på investeringarna, om vi tar bort läskedrycksskatten och övriga punktskatter, om vi tar bort energiskatten, så får konsumenterna i stället betala det hela. Det blir, sade han, en överflyttning från företagen till konsumenterna. Man skulle gynna företagen och lägga stora bördor på konsumenterna. Detta skulle innebära att näringslivet, trots att det skulle få betydande sänkningar på sina produktionskostnader, ändå skulle ta ut lika höga priser som förut. Om man toge bort punktskatter, läskedrycksskatter och skatter på kosmetika etc. skulle varupriserna komma att vara helt oförändrade. Därefter skulle man lägga skatten ovanpå. Under sådana förhållanden drabbas givetvis konsumenterna svårt. När vi i skatteberedningen hade denna fråga uppe, utgick vi ifrån att konsumenterna inte skulle få någon egentlig ytterligare belastning av detta. När kostnaderna minskas och när man tar bort vissa punktskatter får konkurrensen och den samhälleliga prisövervakningen se till att detta också får ett genomslag i prisnivån. Vi hade från de branschorganisationer, där punktskatter förekommer, direkta utfästelser om att de skulle se till att ett sådant borttagande skulle få genomslag i prisnivån. Jag tycker därför att det är beklagligt att finansminister Sträng genom schablonartade uttalanden försvårar genomförandet av den skattereform, som alla partier och arbetsmarknadens parter var överens om i skatteberedningen på sin tid. En sådan skattereform innebär inte — något som vi också sagt i valrörelsen — att vi kan ställa i utsikt några väsentliga skattesänkningar i fråga om det totala skattetrycket under de närmaste åren. Det finns så många reformprojekt som väntar på sin lösning, och det finns områden som vi har försummat mycket. Jag tänkte bara ta upp två av dem. Det första området är vårt förhållande till u-länderna. Detta årtionde, 1960 talet, döptes av president Kennedy på sin tid till utvecklingens årtionde. Men när vi ser på de hittillsvarande resultaten under 1960-talet, finner vi att nationalprodukten i u-länderna har ökat med ungefär 4 procent om året, under det att den under de första åren på 1950-talet, då man inte befann sig i »utvecklingens årtionde», ökade med 5 procent. Genom den kraftiga folkökningen blir produktionsökningen per capita mycket mindre. Här har från experthåll talats om att man i vissa länder ökar nationalprodukten per capita med 1 pro cent om året.

Man ökar alltså u-landets nationalprodukt per invånare med 50 dollar och de mera utvecklade med 1 500 dollar per invånare. Det är en utveckling som är så orimlig, att det står ganska klart att vad som nu behövs är ett helt nytt grepp på våra relationer med uländerna. Detta understryker det krav som ställts av folkpartiet och centerpartiet vid årets riksdag, nämligen att man verkligen utarbetar en plan över hjälpen till u-länderna. Det finns en rad intressanta frågeställningar i detta sammanhang. Man kan tala om den paradox som föreligger när det gäller jordbruket och som helt förbisågs i den debatt som vi hade om jordbruksfrågorna under valrörelsen. Det är sant att man i den hungersituation som hotar i u-länderna på allt sätt måste stimulera dessa till att rationalisera sitt jordbruk så att de kan öka sin produktion. Men jordbrukarna där är miljontals människor som lever spridda över stora områden. Många av dem är analfabeter. Därför kommer det att ta mycket lång tid att utveckla jordbruksproduktionen och rationalisera den i någon större utsträckning. Vi kan därför vara förvissade om att exporten av livsmedel till u-länderna måste öka under den kommande tioårsperioden. USA:s överflödslager är nu tömda. Här kommer att behövas en insats för export av jordbruksprodukter inte bara från USA utan från alla industriländer. Vilken roll Sverige därvidlag skall spela får avgöras i samråd mellan de olika europeiska länderna.

Jag vill upprepa att det inte är fråga om att man på något sätt skall låta bli att stimulera jordbruksproduktionen i u-länderna — tvärtom. Men vi måste se sanningen i vitögat; det blir en sak på lång sikt.

Det skulle vara intressant att vid något tillfälle få en utförligare redogörelse här i riksdagen för vad som har gjorts på detta område och på övriga områden inom världshandelskonferensens ram. Den andra stora frågan — jag skall för att spara tid inte gå in på den i detalj — är den rovdrift på naturen som vi har bedrivit på grund av kortsynta ekonomiska synpunkter. Denna fråga berördes av herr Hedlund i hans anförande, och jag skall endast referera vad som står i mittenprogrammet. Förstöringen av luften och vattnen, det ökade bullret 0. s. v., som gör att vi får allt svårare att njuta av vår stigande produktionsutveckling därför att vi skapar en miljö som blir olidlig att leva i, kräver insatser, även ekonomiska insatser. Det måste vi ha i blickpunkten när vi planerar för framtiden. Man kan säga att det inte är några nyheter som förts fram från oppositionens sida i denna remissdebatt. Herr Hermansson tyckte att det blev litet trå kigt att höra dessa rekommendationer gång på gång. Men vad jag för min del tycker är intressant är att dessa rekommendationer, av vilka vi fört fram många år efter år utan att man från socialdemokratiens sida har tagit någon hänsyn till dem, står närmare sitt uppfyllande än någonsin. Vi har möjlighet att inför 1968 års val ge väljarna ett verkligt alternativ för en reformpolitik på social och liberal grund, ett al . ternativ till den regeringspolitik som socialdemokraterna själva måste erkänna har misslyckats på så många punkter.

Herr talman! Vi har inom centern naturligtvis anledning att hysa glädje över valresultatet, eftersom vårt parti jämfört med kommunalvalet 1962 vann ungefär 130 000 röster och därmed också kommer att få sin representation i kommuner och landsting avsevärt förstärkt. Det är också centerns framgång som i första hand har bidragit till att de ickesocialistiska partierna i år fått flera röster och en större andel av väljarkåren än socialdemokrater och kommunister tillsammans — något som om jag minns rätt inte har inträffat i ett kommunalval sedan 1930-talet.

Socialdemokraternas tillbakagång både i jämförelse med kommunalvalet 1962 och riksdagsmannavalet 1964 blev större än de flesta hade väntat. För dem som inom regeringspartiet har betraktat det som en naturlag, att socialdemokraterna skall sitta vid makten i vårt land, måste resultatet ha kommit som en chock, och för dem som inte har velat erkänna att en växling vid makten är både möjlig och nödvändig blev valnattens besked säkerligen en nyttig tankeställare. En och annan inom regeringspartiet har velat tolka detta valutslag liksom även det som hände år 1964 såsom uttryck för en social strukturförändring i vårt samhälle, vilken skulle ha kommit till uttryck i tidigare val, om inte ATP-frågan hade »kommit emellan». Man kan naturligtvis spekulera över detta, men för egen del tror jag att förklaringen främst får sökas i regeringspartiets brist på förnyelse, oförmågan att bemästra de ekonomiska problemen och den tendens till ökad rörlighet i valmanskåren, som också statsministern pekade på. I valrörelsens inledning framhöll statsministern att det är socialdemokratien som svarar för förnyelsen i svensk politik, och detta påstående blev inte sannare av att det upprepades senare under valkampanjen. Jag uppfattar detta på ett helt annat sätt, och jag tror att också stora grupper av svenska folket gör det. Det förefaller i stället vara så, att socialdemokratien under senare år har kännetecknats av en brist på förnyelse på många områden. Jag behöver bara erinra om hur många förslag, som mittenpartierna framlagt i riksdagen men som regeringspartiet avvisat, vilka så småningom efter ett eller annat år dykt upp som regeringsförslag. När det gäller lokaliseringspolitiken, miljöfrågorna, dyrortssystemets avveckling och en rättvisare behandling av låginkomstgrupperna jag tänker härvidlag bl.a. på familjebostadsbidragen — har socialdemokratien inte heller varit en pådrivande kraft, utan det har varit centern som gått före. Socialdemokraterna har i stället i vissa fall stått tveksamma, splittrade och i en del fall helt avvisande till nya grepp. I författningsfrågan torde man inte kunna karakterisera regeringspartiets hållning såsom uttryck för en förnyelse — tvärtom. På det ekonomiska området har man trots att man inte lyckats klara inflationsproblemen år efter år motsatt sig våra krav på att man skulle söka åstadkomma gemensamma Ööverläggningar mellan representanter för näringslivet, för löntagarorganisationerna och för de politiska partierna i syfte att komma fram till samlande lösningar. Hur många gånger har vi inte i denna kammare diskuterat krav från bl.a. vårt håll på en mera långsiktig budgetplanering och på en prioritering inom reformpolitiken. Man konstaterar nu att efter valet och med hänsyn till det ansträngda budgetläget statsministern ansett angeläget att påtala behovet av en sådan här prioritering. Man skulle kunna fortsätta denna exemplifiering. Jag tror att socialdemokraterna alldeles uppenbart underskattat riskerna av koncentration och dirigering för den enskilde och även för samhällsekonomin och att valresultatet är ett uttryck för detta. Många enskilda människor har kommit i kläm. Vi har överhettade storstadsregioner, som statsministern sade, och vi har en glesbygd som hotar att bli ett enda stort ålderdomshem, om ingenting väsentligt förändras i utvecklingen. Det talas så mycket om strukturrationalisering och att låglöneföretag skall raderas ut, och den politik som har förts har skapat svårigheter för många företag genom den höga räntan och starka stegringar i kostnadsläget o. s. v. Allt detta tal om strukturrationalisering kan inte dölja att många företagsnedläggningar inte är att betrakta som en strukturrationalisering utan som ett uttryck för det faktum, att dessa företag haft konkurrenter i länder med betydligt mindre inflationstendenser än vi har haft. Låglöneföretagens svårigheter att ge de anställda större förbättringar har i hög grad berott på att kreditpolitiken icke gett företagen möjligheter att skaffa krediter och att skaffa dem till rimlig ränta. Jag måste också säga att allt man hört inte minst under detta år och särskilt efter valet av resonemang om att det behövs en politik med mera socialistiskt inslag är ett utslag av brist på förnyelse inom det socialdemokratiska partiet. Väljarnas reaktion inför tidigare socialiseringsaktioner borde utgöra en tillräcklig varning åt dem som tror att man löser dagens och morgondagens problem med förlegade ideologiska program. Valresultatet för regeringspartiet får säkerligen också ses som en bestämd reaktion från väljarnas sida mot regeringspartiets jordbrukspolitiska utspel. Väljarna har inte trott på de orealistiska löftena om stora prissänkningar på livsmedel och de har reagerat mot hotet om sänkt standard för jordbrukets folk. Det är symtomatiskt att statsministern i sin karakterisering av den socialdemokratiska jordbrukspolitiken helt förbigick den skrivning som utredningsmajoriteten har använt sig av — det klara hot som man har viftat med i jordbruksutredningens betänkande. Därtill kommer att många människor också i städerna inte är helt okunniga om att den folkgrupp som det här gäller inte har den arbetstid och de inkomstförhållanden som gör att man kan karakterisera den som något annat än en låginkomstgrupp. Slutligen tillkommer något som jag tror har spelat en stor roll, nämligen att svenska folket inte har kunnat undgå att genom press, radio och TV ta intryck av den hotande världssvälten. Många väljare måste ju ha frågat sig om det med de oroande framtidsperspektiven kan vara klokt att vi här hemma skall — även med hot om prispress — minska vår egen livsmedelsproduktion till endast 80 procents självförsörjningsgrad. Det är, herr talman, intressant att se att man i remissyttrandena över jord bruksutredningens betänkande oftast möter en mera positiv och nyanserad uppfattning om den framtida jordbrukspolitiken än vad utredningens majoritet representerade. Tar regeringen hänsyn till denna opinion liksom till valutslaget bör den framtida jordbrukspolitiken kunna diskuteras och utformas i en lugnare atmosfär och med större framsynthet. Kommentarerna till valutslaget har också berört samarbetet mellan centern och folkpartiet.

Det är inget tvivel om att vårt partis framgångar i de två senaste valen främst har berott på att vårt parti varit och är ett centerparti, och att vi också av denna anledning så klart tagit avstånd både från socialism och extrema högerståndpunkter. Valet visar, något som man tycker att alla borde ha upptäckt för länge sedan, att det är väljarna i gränsskiktet mellan socialdemokratien och mittenpartierna som avgör majoritetsförhållandena i detta land, och därmed borde det kunna bli litet mera realism i debatten om samarbetet inom oppositionen. Avgörande för detta samarbete varken kan eller får vara några taktiska spekulationer utan politikens reella innehåll. Detta är en sak som vi ständigt har strukit under och ju förr man inser det på allvar desto bättre. Herr talman! Några ord om den konflikt som vi nu har mellan avtalsverket och SACO och som för varje dag får allt svårare verkningar för den part som inte är orsak till stridsåtgärderna, nämligen de studerande och deras för äldrar. För många har allvarliga störningar i studierna inträffat med åtföljande ekonomiska och andra konsekvenser, och om inte konflikten biläggs mycket snart talar mycket för att opinionen för ingripanden kommer att bli mycket starkare. Avtalsverket och civilministern har kanske inte haft det rätta handlaget i alla situationer. Det är möjligt att kritiken på denna punkt är befogad men jag tror också att SACO har anledning att begrunda lägets allvar. Jag skall inte här diskutera SACO:s krav och inte heller organisationens argumentation beträffande = reallönefrågan även om många, däribland också jag, hyser en annan mening än SACO. Däremot vill jag understryka att det råder ett utbrett missnöje inom de stora löntagargrupper som på ett tidigt stadium gjorde upp och som har jämfört det uppnådda resultatet med resultaten vid senare löneuppgörelser. Årets avtalsrörelse skulle ju speciellt gynna låglönegrupperna, det var den målsättning man talade om. Utvecklingen har sannerligen inte motsvarat förväntningar och uttalanden. Det är inte så underligt om det uppstår irritation när vissa grupper har fått eller erbjudits en höjning av lönen, som är lika stor som eller större än vad många familjer här i landet har i årslön. Irritationen har inte blivit mindre av att det talats så mycket om — det gäller framför allt socialdemokraterna — att det är låginkomstgruppernas inkomstförbättringar som har bidragit till att vi har fått skatteoch prishöjningar. Jag tror att det vore ett allvarligt fel att underskatta styrkan av den av mig nämnda opinionen. Med dessa synpunkter har jag endast velat understryka angelägenheten av att denna allvarliga konflikt snarast bringas ur världen. Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om den utrikespolitiska utvecklingen, inte därför att jag gör anspråk på att ha några märkliga syn punkter, utan därför att jag tycker att utvecklingen härvidlag är utomordentligt intressant. I höst har tio år förflutit sedan revolten i Ungern och Suezkrisen skakade världen. Då kändes risken för ett tredje världskrig vara hotfullt nära. Så här tio år efteråt förefaller den risken mera avlägsen, trots att öppet krig pågår i Sydöstasien. Kanske beror dessa olika bedömningar på att Ungern låg mitt i Europa, medan Vietnam ligger så långt borta. Men förklaringen får också sökas däri att världsläget har förändrats under den gångna tioårsperioden. Då var det kalla krigets frontställningar låsta, och den ömsesidiga misstron hindrade effektivt alla försök att komma till tals med varandra i samtal och överläggningar som kunde lätta på spänningen. Denna misstro har mildrats men ingalunda försvunnit. Alltjämt är sådana storpolitiska problem i Europa som Tysklandsoch Berlin-frågorna olösta. De frågorna trängs nu tillbaka och uppfattas av många som inte så farliga för världsfreden för närvarande. Detta sammanhänger med att det världspolitiska skeendet inte längre är lika stelt bundet till det kalla kriget. Världspolitiken förefaller för närvarande vara inne i ett skede av omställning, men det slutliga resultatet vet vi i dag ingenting om. Det mest markanta draget i denna omställningsprocess är uppluckringen av maktblocken på ömse sidor. Kommunistvärlden har definitivt splittrats genom rivaliteten mellan Moskva och Peking, och inom Europa har de mindre, kommuniststyrda staterna fått ett större mått av ekonomisk och man får väl också säga politisk handlingsfrihet. Inom västvärlden är det främst Frankrikes politik som drivit på uppluckringstendenserna. Frankrike har nu lämnat Atlantpaktens militära maskineri, det integrerade samarbetet inom NATO. De europeiska säkerhetsproblemen diskuteras emellertid livligt. Vart dessa diskussioner kan leda är svårt att säga, men det förefaller troligt att både Atlantpakten och Warszawapakten kommer att bestå men att kontakterna mellan medlemsstaterna i de båda blocken kommer att bli allt livligare. I varje fall finns det all anledning att önska en sådan utveckling. Vidgad handel och utökade kulturella kontakter kan successivt komma att mildra misstron ytterligare och möjliggöra lösningar av kvarstående kontroversiella politiska problem. Det kan förefalla som en paradox, men det är inte helt uteslutet att krutdurken Berlin kan bli en samlingspunkt för arbetet att lösa dessa problem. Berlin kan bli en symbol för avspänning, även om man naturligtvis måste lägga tonvikten på ordet »kan». Ty i det rörliga utrikespolitiska läge där vi nu inträtt kan oberäkneliga faktorer snart ställa alla försök till framtidsbedömning på huvudet. Om man försöker bedöma det världspolitiska läget och de sannolika utvecklingstendenserna enbart från europeisk horisont, förefaller det mig som om det kan förmärkas en viss ljusning. Det intrycket förstärkes om man tänker på den attityd som Förenta staterna och Sovjetunionen numera intar när det gäller att söka åstadkomma ett stopp för spridning av kärnvapen. Ett avtal på detta område om förbud mot underjordiska kärnvapenprov ligger i varje fall inte utanför möjligheternas gränser. Det är uppenbart att kriget i Vietnam har försvårat en uppgörelse. Sådana avtal skulle välkomnas eftersom de kraftigt skulle bidraga till men, jag vill understryka, ingalunda eliminera riskerna för världsfreden. Man får naturligtvis inte heller glömma att sådana avtal ytterligare skulle stärka de båda supermakternas dominerande inflytande. Det ligger i bådas intresse att förhindra att kärnvapen sprids till andra stater. Ser man på de världspolitiska problemen ifrån utomeuropeisk synpunkt blir bilden annorlunda. Om än läget i Europa kan ge anledning till en viss optimism måste väl utvecklingen i Asien bedömas med väsentligt mera pessimism. I Europa finns trots allt en stabilitet genom militär maktbalans och ökat handelssamarbete, även om en splittring i olika handelsblock medför sina problem. I Afrika och Asien saknas maktbalans mellan olika statsgrupper och politisk stabilitet. Afrika får väl betraktas vara av mindre betydelse för det världspolitiska skeendet inom i varje fall överskådlig tid, jämfört med Asien, där de svåraste oroshärdarna finns, vilka säkert kommer att bestå under lång tid. Händelseutvecklingen i Vietnam är ett tragiskt exempel på hur ett litet, underutvecklat land kan komma i kläm mellan stormaktsblocken i deras maktpolitiska och ideologiska kraftmätning. Sedan Förenta staterna återupptagit bombningarna har läget skärpts och konflikten blivit alltmer prestigeladdad, förefaller det. Om här skall finnas någon möjlighet att få till stånd överläggningar mellan parterna måste tydligen bombningarna av Nordvietnam upphöra och stridsaktiviteten dämpas på båda sidor. Dessutom måste alldeles uppenbart den nationella befrielsefronten få deltaga i överläggningarna. Herr talman! Det är uppenbart att kriget i Vietnam utgör en allvarligare risk för en utvidgning till ett storkrig än tidigare krig av lokal karaktär. Kinas inträde i kärnvapenklubben och risken för ytterligare spridning av kärnvapen gör också situationen svårbedömbar när det gäller återverkningarna på läget i vår egen världsdel, där vi har att bedöma den säkerhetspolitik som vårt land skall föra. Jag skall här inte närmare gå in på försvarsfrågan, eftersom försvarsutredningen, där jag själv deltar, ännu inte avslutat sitt arbete. Jag skall därför inte frestas att ta upp någon diskussion om vad som hänt på detta område.

I annat fall riskerar vi att inte få ut bästa möjliga effekt av de pengar vi anslår till vårt försvar.
Herr talman! Flera talare har tagit upp försvarsfrågorna i debatten med anledning av de förslag som de socialdemokratiska representanterna lagt fram i försvarsutredningen. Försvarsutredningen är, som herr Eliasson i Sundborn sade, det forum där partierna nu diskuterar dessa frågor, och jag skall därför bara göra en kort kommentar; när utredningen slutfört sitt arbete finns det anledning att återkomma. Herr Bohman betecknade de socialdemokratiska förslagen som tämligen hänsynslösa och herr Ohlin betecknade dem som överraskande. Jag tror emellertid inte att förslagen var så överraskande för utredningens ledamöter, då ju utredningen både i våras och nu i höst fått ingående redogörelser för det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget. Bakgrunden till de socialdemokratiska förslagen är ett statsfinansiellt läge som kräver stor återhållsamhet i fråga om utbyggnad av den offentliga sektorn, och eftersom försvaret utgör en betydande del av vår offentliga sektor kan det självfallet inte lämnas orört i rådande läge. De socialdemokratiska förslagen innebär att försvarskostnaderna under de närmaste åren skulle bibehållas på nuvarande reella nivå — kostnadsökning en skulle hållas tillbaka. Jag vill fästa uppmärksamheten vid att den fyraårsuppgörelse som finns mellan partierna utgår vid innevarande budgetårs slut. Det finns inte några politiska bindningar i försvarsfrågan längre — varje parti har helt fria händer. Talet om att en eventuell minskning av försvarsutgifterna är ett brott mot tidigare överenskommelser är sålunda helt felaktigt. Det har använts överord om det s.k. socialdemokratiska utspelet — man säger att det är ett »spel med landets säkerhet», att vi äventyrar neutraliteten 0. s. v. Jag vill bestämt varna dem som nu på detta sätt talar om »hot mot den nationella säkerheten». Sådana överdrifter skadar både inåt och utåt. Att i nuvarande läge hålla fast vid den försvarsstyrka som vi nått efter en i varje fall för svenska förhållanden exceptionell uppbyggnadsperiod på försvarets område innebär, herr talman, inga äventyrligheter och är inget hot mot vår säkerhet. Det statsfinansiella läget pekar entydigt på nödvändigheten av att hålla igen även på försvarsutgifterna. Men det är klart att man också måste ställa frågan: Tillåter det utrikespolitiska läget en sådan återhållsamhet? Ja, det beror ju på hur vi bedömer riskerna för konflikter, riskerna för eventuella krig. När det gäller att bedöma den internationella situationen och eventuella konfliktrisker rör vi oss alla på mycket osäker mark — vi vet ingenting och kan ingenting veta om framtiden. Men en sak tycker jag att det råder tämligen stor enighet om, nämligen att krigshotet, riskerna för krig i vår världsdel, inte har visat någon tendens att tilltaga, att ständigt förvärras. Skulle man försöka sig på att utläsa någon tendens i utvecklingen, framför allt i förhållandet mellan stormaktsblocken, måste man väl säga att det iögonenfallande är den stora försiktighet, den stora återhållsamhet som visas i umgänget blocken emellan. Lika klart är emellertid att beväpnings nivån och stridsberedskapen, särskilt i Europa, fortfarande är mycket hög. Vi har i Sverige under de senaste tio åren byggt upp ett relativt starkt försvar. Jag anser, att det svenska försvaret i dag har en stor defensiv slagkraft, och under de närmaste åren kommer försvarskraften att ytterligare öka genom den produktion av moderna vapen som vi håller i gång. Om man jämför försvarets nuvarande styrka med vår försvarskraft under hela det kalla krigets epok, är det klart, att den är väsentligt större nu än under de gångna åren då vi bedömde läget som allvarligare och hotfullare än i dag. Man kan då fråga: Är de nuvarande förhållandena i världen sådana, att vi är tvungna att fortsätta en utbyggnad av försvaret, t.ex. i den takt som kännetecknar försvarsuppbyggnaden under den senast förflutna tioårsperioden? Skulle vi inte nu, i ett besvärligt statsfinansiellt läge kunna säga: Låt oss under de närmaste åren behålla den försvarskraft vi uppnått, vilket kan ske med i stort sett oförändrade försvarsutgifter. Herr Ohlin talade om att det gjorts vad han ansåg vara ett överraskande utspel och han undrade om det berodde på att socialdemokraterna önskade strid i försvarsfrågan. På detta vill jag svara nej. Om det blir politiska strider i försvarsfrågan kan, enligt min mening, inte ett särskilt parti lastas för det. Vi har här i kammaren i många år beslutat om = försvarsutgifter i endräkt. När nu de ekonomiska förhållandena nödvändiggör stor återhållsamhet även på försvarets område, är det i första hand regeringspartiet som får anmäla detta och ta initiativet till prutningar. Men övriga partier har också — i varje fall när de verkar i detta hus — ansvar för statsfinanserna. Det borde därför inte vara självklart, att vi blir oeniga och att det blir strid. Jag säger detta även därför att jag vet att enighet i försvarsfrågan är en stor tillgång både inåt och utåt, men jag förstår na turligtvis att vi befinner oss i en situation där enigheten kommer att utsättas för stora påfrestningar. Försvarsutgifterna har blivit så höga, att de utgör ett verkligt allvarligt statsfinansiellt problem. Även oppositionspartierna kommer att finna, att förutsättningarna för att höja försvarsutgifterna antingen är en förstärkning av statskassan eller en så långt gående sparsamhet på andra statliga verksamhetsområden, att jag måste bedöma en sådan politik som helt orealistisk. Dilemmat här är att påfrestningar på enigheten i stort uppstår hur vi än gör. Såsom vi hört i dag möter prutningar ovilja och motstånd, men ökningar av försvarsutgifterna, som tvingar = till stark återhållsamhet på andra områden, väcker också ovilja och motstånd inom stora delar av opinionen, Det finns sådana opinionsgrupper inom alla partier. Gränserna mellan dessa grupper följer ingalunda partiernas gränser, och därför är detta dilemma gemensamt för oss alla.

Oppositionen hyser verkligen stort förtroende till sin egen förmåga att skaffa pengar till statskassan när den hänger sig åt sådant politiskt slentriantänkande eller i varje fall ett tänkande efter en mycket gammal modell. Här är det inte fråga om politisk taktik utan om hårda ekonomiska realiteter. Jag vet att försvaret är mycket starkt förankrat ute hos det svenska folket. Det finns inte någon, herr Ohlin, som kan räkna med att vinna politiska poäng eller köpa popularitet genom att börja riva ned det. Jag har personligen alltid varnat för tron att det skulle vara så populärt att ge sig på försvaret. Vad man kan vinna förståelse för i detta läge, särskilt om vi blir eniga, är att man i en kärv ekonomisk situation håller igen med utgifterna. Det är endast detta det är fråga om.

Herr talman! Jag vidhåller att realdebatten i detta ämne bör ske i försvarsutredningen och inte här i kammaren, men jag måste ändå rätta till ett par uppgifter som försvarsministern lämnade. Utspelet kom inte helt överraskande, sade försvarsministern. Jo, jag kan försäkra att det var helt överraskande. Vi har arbetat i försvarsutredningen i nära två års tid, vi har lagt ut utredningar av olika slag till experterna och vi har haft riktlinjerna för det blivande arbetet klart uppdragna. I våras fick vi en fullständig föredragning rörande det statsfinansiella läget, och vi gav fortsatta uppdrag åt experterna. Ingenting av det som nu har förts fram efter valet har tidigare varit aktuellt i försvarsutredningen, det kan jag försäkra försvarsministern. Vad har skett inom försvaret under tiden efter år 1958? På grundval av 1958 års, 1960 års och 1963 års försvarsbeslut har vi byggt ut vårt försvar så att det i dag är starkt, det är alldeles riktigt. Vi har däremot inte ökat de ekonomiska insatserna för försvaret mera än på andra områden. Under denna tid från år 1958 har försvarets kostnader ökat med 63,3 procent i löpande priser medan socialhuvudtiteln har ökat med 139,5 procent, kommunikationerna med 152,4 procent, ecklesiastikstaten med 166,3 procent och inrikeshuvudtiteln med 233 procent alltså siffror som är långt större än de som kan appliceras på försvaret. Läget utrikes är fortfarande allvarligt, säger försvarsministern. Ja, visst är det det. Det är kanske inte fullt så spänt just nu i Europa som det har varit tidigare, men situationen är tillräckligt fylld av allvar för att man skall ha anledning att vara bekymrad. Jag vill citera finansministern, som i debatten här för fyra år sedan hävdade att »den långsiktiga försvarsuppgörelsen bör byggas på — — — förhållanden, som har varit i det stora hela kännetecknande för efterkrigstiden. Vi har gjort två tidigare överenskommelser på lång sikt under denna efterkrigstid.» Det är alltså de allmänna förhållandena som skall påverka försvaret, icke de för tillfället rådande eventuella avspänningstendenserna. Det har vi också varit överens om. Det förslag som vi nu har att ta ställning till innebär, som försvarsministern själv konstaterade, att man skulle frysa ned de nuvarande utgifterna på två år. Det betyder att man under dessa två år skulle beröva försvaret omkring 1,2 miljard kronor. Detta är dock inte det värsta; det är att man inte vet vad som skall komma därefter. Genom ett sådant provisoriskt beslut omöjliggöres den effektiva fortsatta ekonomiska planering som är nödvändig för försvaret och som vi alla har varit överens om sedan 1958. Det är det värsta. Om man kräver att vi skall frångå dessa planeringsprinciper, då kommer vi tyvärr inte att kunna nå enighet om försvaret.
Herr talman! Jag tyckte att försvarsministerns anförande innehöll en viss glidning mellan å ena sidan bevarandet av försvarets reella styrka och å andra sidan bevarandet av försvarets reella kostnader, men jag går förbi den saken. Det som har väckt en viss förvåning är ju själva handläggningsmetoden inom utredningen — som herr Bohman nyss berörde — det förhållandet att man nu så plötsligt redovisar helt andra finansiella förutsättningar än de som varit gällande under ett par års utrednings arbete och som experterna haft till grund för sina utredningar. Man lägger fram helt nya siffror utan att experterna fått tid att belysa dem, utan att någon tycks veta vad de skulle innebära i konkreta termer. Vad som vidare är överraskande är tendensen att låsa fast denna ståndpunkt och antyda att det socialdemokratiska partiet nu bundit sig för denna nivå. Denna plötsliga förändring inträder bara några månader efter utredningsarbetets slut — sedan detta pågått i ett par år. Från vår sida är man, som jag redan förut framfört, beredd att pröva en mindre utgiftsökning för försvaret än som eljest skulle ha kommit till stånd. I ett ansträngt läge får alla utgifter tas upp till prövning. När försvarsministern säger att det inte är självklart att vi skall bli oeniga i denna fråga, vill jag svara att det i så fall är ett ovanligt, till och med egendomligt förfaringssätt som regeringspartiet här tillämpat. Men hans yttrande kan väl inte betyda mer än en sak, nämligen att han och partiets övriga representanter är beredda att diskutera något annat än en fastlåsning vid denna plötsligt föreslagna nivå. Får jag också, herr talman, när jag ändå har ordet, säga en enda sak till herr statsminister Erlander som gjorde så stort nummer av att vi inte före valet skulle ha nämnt något om tanken på upplösning av första kammaren. Utöver vad jag tidigare anfört, uppmanade jag i den stora slutdebatten, herr statsminister, er att lova att minska eftersläpningen och att pröva med praktiska ting genom att upplösa första kammaren i januari. Vid bägge de tillfällen då jag hade det stora antalet lyssnare, berörde jag alltså denna fråga. Men statsministern byggde sin väsentliga argumentering på att saken inte hade behandlats under valkampanjen. Jag ber att få kondolera statsministern till dessa fakta.

Herr talman! Det mesta är ju avslöjat nu, så man behöver väl inte känna sig generad att ta till orda här.

När statsministern talar om kontinuitet i försvaret och om behovet av planering, kan man väl i rimlighetens namn också begära att regeringen skall planera så pass mycket att man vet vad det är fråga om och kan få sakerna belysta. Herr försvarsminister! Redan för flera månader sedan var jag ingalunda okunnig om det statsfinansiella läget; jag hade bl.a. läst regeringens budgetprognoser. Varför kunde man inte för länge sedan ha lagt fram hela saken, så att vi fått resonera om den och fått den bättre belyst. Här i riksdagen har man sagt ifrån att 350 miljoner skall återhämtas inom de närmaste åren. Vi har på flygplanssidan bundit oss för ett Viggenprojekt, som bara i utvecklingskostnader drar 1,2 miljard. Det kanske blir 1,4 miljard, innan det första planet finns på seriebandet. Vilka konsekvenser får avbeställningar för våra industrier? Det är ingen som kan svara på den frågan i dag. Om jag skall tala öppet på den här punkten vill jag säga, att jag har alldeles klart för mig att det av mer än ett skäl är motiverat med en viss dämpning i stegringen av försvarskostnaderna. Men man skall inte spoliera en långtidsplanering och en flerårsplan, som gör det möjligt att på bästa sätt använda de pengar vi anslår till försvaret. Sveriges riksdag och den nuvarande regeringen har så många gånger förklarat att en långtidsplanering är en förutsättning för att få ut full effekt av vårt försvar. Jag tycker då att det är rimligt att dessa problem diskuteras på ett sådant sätt att man kan behålla den kontinuiteten. Jag vill inte uttala mig om möjligheterna att nå en uppgörelse, men jag vill tillägga en sak som jag är helt övertygad om. En bred anslutning bakom ett försvarsbeslut betyder mer än en eller annan miljon kronor uppåt eller neråt. Det tror jag att vi alla har anledning att besinna. Vi sitter inte på någon obebodd ö: ute i världen följer man vad som händer hos oss.
Herr talman! Utöver vad jag tillät mig anföra i förmiddags skall jag inte yttra någonting om försvarsfrågan; jag antar att försvarsministern kommer att bemöta de invändningar som gjorts. Jag vill bara säga följande till herr Ohlin. Den ende som i hela valdebatten tog upp frågan om första kammarens upplösning var jag. Det går att kontrollera att jag klart och tydligt framhöll, att valet kommer att få de grundlagsenliga konsekvenser som betingas av bestämmelserna om det kommunala sambandet, såsom dessa är utformade i Sveriges grundlag; några andra politiska konsekvenser blir det inte. Detta upprepade jag i en intervju i Dagens Nyheter eller möjligen i någon annan av de stora tidningarna och framför allt vid utfrågningen i TV. På denna punkt mötte jag inte heller någon kritik; partiledarna tog inte upp någon diskussion kring detta, och det var all deles klart hur den ansvarige statsministern bedömde valets innebörd. Till yttermera visso vill jag erinra om att herrar Ohlin och Holmberg i Finanstidningen gjorde auktoritativa uttalanden inför väljarna om vilka frågor som var aktuella i årets valrörelse. Det har alltid ansetts att dessa uttalanden ger uttryck för partiledarnas uppfattning, och där fastslår både herr Holmberg och herr Ohlin, att årets val är en förpostfäktning inför 1968 års val; det är då frågan om socialdemokratiens regeringsställning kommer att avgöras. Hur man mot bakgrunden av dessa tre ting kan göra gällande att väljarna var informerade om att avsikten var att efter valet upplösa första kammaren är för mig helt obegripligt. Men det är inte det som utgör poängen i diskussionen. Som vanligt har herr Ohlin och jag mycket svårt att förstå varandra — det kanske beror på mig — och jag vill därför än en gång tala om att poängen i diskussionen är att det socialdemokratiska partiet 1963 föreslog en grundlagsregel som skulle eliminera eftersläpningen i första kammaren. Det förslaget avvisades av en enig borgerlighet. Inför den situationen har jag tillåtit mig att dra slutsatsen, att till dess vi får en gemensam författningsrevision, så gäller den gamla grundlagen. Detta är poängen i den diskussion som herr Ohlin med all hedervärd envishet försöker hålla vid liv. Jag delar herr Hedlunds uppfattning att det inte är mycken idé att resonera om dessa ting. Vi hoppas att det inom kort skall bli en grundlagsändring som gör diskussioner av denna typ onödiga. Jag vill emellertid deklarera, att eftersom man år 1963 inte ville göra den enkla gesten, att man klargjorde för väljarna att kommunalvalen innebär ett aktualiserande av regeringsfrågan, så lär man inte komma förbi, att den av oss två som här visar den största respekten för demokratiens spelregler är i varje fall inte herr Ohlin.
Herr talman! Jag skall inte tränga djupare in i dessa frågor som vi senare får återkomma till. Både herr Bohman, herr Ohlin och herr Eliasson har tagit upp handläggningen som en stor sak.

Det är nog den vanliga modellen. Att utspelet alltid måste komma från socialdemokratiskt håll visar också erfarenheten från förr. Jag kan inte se att det finns någon anledning att rikta kritik mot detta. Det skulle i så fall vara mot att budet som sådant är överraskande därför att det är så lågt. Jag kan förstå att budet blev en chock för herr Bohman som på det finansiella och statsfinansiella området har levat i en drömvärld under en hel valrörelse, då hans parti ensamt utlovat skattesänkningar. Nu är det inte fråga om valpropaganda eller lek, herr Bohman, utan nu gäller det hårda ekonomiska realiteter. Det är därför bra om herr Bohman vaknat upp ordentligt genom detta bud.

Herr talman! Jag kan inte se annat än att försvarsministern går förbi den springande punkten i fråga om handläggningen av denna sak. Jag hänvisar till vad som har sagts här tidigare om det överraskande draget i förfaringssättet. Att detta skulle vittna om någon brinnande lust från regeringspartiets sida att bevara enigheten på en punkt, där vi sedan gammalt varit ense om att det är viktigt att enigheten bevaras, kan jag verkligen inte finna. Men jag hoppas att försvarsministerns underlåtenhet ätt besvara min fråga innebär att han menar att regeringen vill visa sin önskan om enighet genom att inte låsa fast sin ståndpunkt innan närmare definitiva resonemang kommer till stånd. Är detta riktigt tolkat, herr finansminister? Eller avser ni att uppnå enighet genom att uppmana oppositionen att helt ansluta sig till er ståndpunkt? Statsministern menade att poängen var att oppositionen 1963 avvisade ett socialdemokratiskt förslag som skulle inneburit att man förnyat första kammaren efter landstingsvalen. Men sanningen är ju den att det gick så långt att folkpartiets riksdagsgrupp i saken gjorde ett formellt uttalande — vilket vi sällan gör — för att inte herr Erlander sedan skulle kunna komma och påstå något sådant. I detta uttalande förklarar man bl.a. att man föredrar en annan metod och säger: »Den åsyftade reduktionen av eftersläpningen kan emellertid för åren 1967—1970 utan grundlagsändring uppnås genom nyval av första kammaren vid nyåret 1966— 1967» . Detta är det svar som har givits. Sedan har diskussionen om eftersläpningen fortsatt av och till. Herr Erlander har nu fått erkänna att saken togs upp både i min TV-intervju och i slutdebatten. Han kan inte komma ifrån att jag uppmanade honom att vara villig att upplösa första kammaren 1967. Detta är väl ändå en helt annan bild än den han försökte ge. Nu tycks statsministern emellertid falla tillbaka på den räddningsplankan att eftersom han själv sagt någonting i sammanhanget, skulle detta beröva oppositionen möjligheten att kräva en upplösning av första kammaren. Det betyder att han skulle ha givit väljarna uppfattningen att det inte kunde bli tal om upplösning av första kammaren, och därmed skulle han alltså ha låst positionerna.
Herr talman! Försvarsministern känner säkert igen repliken: »Inga förklaringar, Charlie, det gör bara saken värre.» När försvarsministern åberopar tidigare erfarenheter av utredningar för att dra slutsatser beträffande försvarsutredningen må han göra det. Det är vanligt i utredningar att man först skaffar sig ett ordentligt sakligt underlag för att sedan mot bakgrunden av detta diskutera igenom de slutsatser utredningen skall komma till. Så hade vi gjort i vår försvarsutredning också. Vi hade ett fullständigt underlag ända till dess utspelet kom efter valet. Utspelet var så överraskande att man på mycket kort tid fick sätta i gång med nya snabbutredningar, som Ööveransträngde experterna och vilkas resultat på grund av den korta tiden var sådant att det knappast kan läggas till grund för verkligt allvarliga långsiktiga beslut. Om försvarsministern verkligen tror att det som nu skett i vår utredning motsvarar vad som brukar ske i andra utredningar, måste jag konstatera att försvarsministern mycket litet känner till vad som händer i utredningar inom försvarsministerns verksamhetsområde.
Herr talman! Jag förstår att herr talmannen kan börja tycka att det är litet tjatigt när herr Ohlin och jag upprepar exakt samma argument mot varandra utan att någon av oss på dessa punkter kan tillföra diskussionen någonting nytt. Jag vill bara för ordningens skull upprepa att det väl ändå är rimligt att det i grundlagen ges anvisningar om vilken vikt man skall tillmäta sin rösthandling. Att hänvisa väljaren till de säkerligen mycket intressanta protokoll som föres i folkpartiets riksdagsgrupp, finner jag för min del ganska skrattretande, men herr Ohlin och jag har nog olika sinne för humor. Han tycker att jag verkar litet löjlig. Jag har inte sagt detta om honom, men hans argument verkar onekligen en smula egendomligt. Sedan finns det en liten skillnad mellan oss, herr Ohlin. Jag har, som sagt, gjort den enda mera uttömmande deklarationen i detta ärende inför TV tittarna och när jag sedan kommer i den situationen att jag som regeringschef har att ta ställning till denna fråga och föreslå Kungl. Maj:t ett beslut, då kan jag inte helt enkelt bortse från vad jag sagt till väljarna. För mig är det omöjligt att inte ta någon hänsyn till den försäkran som jag givit väljarna, men det är tydligt att detta för herr Ohlin inte skulle erbjuda några som helst svårigheter. Däri ligger den lilla skillnaden mellan herr Ohlin och mig.
Herr talman! Bara ett par ord. Det är en väldig skillnad, herr Bohman, mellan utredningar av olika slag som företas på alla möjliga områden — utredningar igångsatta av regeringen om t.ex. radio och TV — och våra för svarsutredningar. Dessa förstnämnda utredningar går, när de är färdiga, ut på remiss till olika myndigheter, som får yttra sig. Försvarsutredningarnas resultat däremot sändes aldrig ut på remiss. De går direkt till kamrarna via regeringen, därför att i försvarsutredningarna sitter de politiska partierna och binder sig direkt för försvarskostnaderna för framtiden. Så har det varit under 1950 och 1960-talen, och det är därför som man på ett visst stadium av utredningsarbetet måste krypa fram med direkta bud. Så har skett även denna gång, liksom alltid tidigare. De kammarledamöter som suttit med i utredningen och vilka enligt talarlistan här begärt ordet får väl så småningom närmare förklara vad som förevarit, men jag kan icke se något egendomligt i detta. Jag förställer mig också att alla partier av olika skäl var intresserade av att denna budgivning inte påbörjades före valet.
Herr talman! Jag vill svara statsminister Erlander, att grundlagen ger möjlighet till det förfaringssätt som jag har föreslagit. Nu hänvisar herr Erlander som motivering för sin ställning i dag till vad han själv sade före valet. Det argument som var det enda han använde i TV efter valet — där han vände sig till en stor församling — har nu fallit; han skyllde då på oppositionspartiernas ställning. Nu kan han inte längre påstå att vi har avvisat tanken på att eftersläpningen skulle upphöra. Inte heller kan han fortsätta att påstå att vi under valkampanjen inte tog upp frågan. Då faller han tillbaka på att lägga skulden på sig själv.

Herr talman! Jag har en känsla av att försvarsministern har glömt bort hur det går till i försvarsutredningar. Detta är den tredje i ordningen som jag har deltagit i. Det har tidigare alltid varit så, att man utgått från ÖB:s olika alternativ. ÖB har gjort upp olika kost nadsramar och gjort en beskrivning av vilken försvarseffekt man får av dessa. Anser utredningen att vissa relativt begränsade modifikationer bör göras i det ena eller det andra alternativet kan det ske utan att man behöver begära några vidlyftigare utredningar härom. Men det har också hänt att man i god tid innan man räknar med att komma fram till de avgörande diskussionerna har begärt hos ÖB att få ett ytterligare alternativ på en viss kostnadsram.

Ingen vet vart det leder i fråga om avbeställningar inom industrien, ingen vet vad det, om man fortsätter planeringen på den nivån, kan betyda i fråga om indragningar av förband i vår fredsorganisation. Jag kritiserar inte att man har olika meningar, men det måste finnas planering även inom regeringens kansli, när man talar så mycket om värdet av planering på försvarssidan.

Det måste vara vägledande för resonemanget.

Herr talman! När en ny flyglinje i vårt inrikes flygnät startas tecknas avtal mellan kungl. luftfartsstyrelsen och huvudmannen för flygstationen, d. v. s. den kommun där denna är belägen. Så skedde också när flygförbindelsen mellan Stockholm och Ängelholm upprättades år 1960. Mellan kungl. luftfartsstyrelsen och Ängelholms stad tecknades alltså ett avtal, där staden förband sig att täcka det driftunderskott som eventuellt kunde komma att uppstå vid flygstationen. Resandefrekvensen blev redan från början relativt god och något underskott på driften uppstod glädjande nog inte under de första åren 1960—1964, utan driften vid flygplatsen gick ihop och lämnade också något överskott. Exempelvis kunde för perioden 1 3 1965 ett överskott på 48 940 kronor redovisas. Så inträffade den 20 november 1964 den fruktansvärda olyckan vid Ängelholm då ett flygplan störtade och 31 personer omkom. Denna <:beklagliga händelse medförde att resandefrekvensen avsevärt reducerades. Detta var förståeligt med hänsyn till att det i diskussionen som följde efter katastrofen konstaterades att utrustningen vid flygplatsen ur säkerhetssynpunkt lämnade en hel del övrigt att önska. Detta kom givetvis att medföra att inkomsterna på flygplatsen också minskade, och för perioden 1 3 1966 uppstod ett driftunderskott på 148110 kronor, vilket belopp kungl. luftfartsstyrelsen nu kräver Ängelhokmns stad på. Underskottet kan anses vara en direkt följd utav olyckan, vilket man också på kungl. luftfartsstyrelsen bekräftat. Detta är en konsekvens som man givetvis inte räknat med när kontraktet skrevs. Nu undrar stadens skattebetalare om det verkligen kan vara riktigt att de skall tvingas att betala kostnader för en sådan olyckshändelse, som man från stadens sida inte haft någon möjlighet att förebygga. Borde det inte vara så att de överskott, som tidigare inkasserats av kungl. luftfartsstyrelsen, kunnat täcka det tillfälligtvis på grund utav olyckan uppkomna driftunderskottet? Detta anser jag vore rimligt, trots det föreliggande avtalet. Staden får ju inte tillgodoräkna sig någon del av de överskott, som tidigare uppkommit och som jag hoppas även i framtiden kommer att uppstå, utan dessa inkasseras helt av kungl. luftfartsstyrelsen. Det kan i detta sammanhang förtjäna påpekas, att staden och de kringliggande kommunerna gemensamt bekostat uppförandet av en ny stationsbyggnad för mellan 400 000 och 500 000 kronor, vilken sedan med varm hand skall överräckas till kungl. luftfartsstyrelsen. När man granskar den översända räkningen finner man att det upptagits en post på 65 000 kronor för »Av Flygvapnet debiterad kostnad för upplåtelse av fältet». Det är en helt ny post som inte tidigare har funnits. Om flygvapnet framfört ett sådant krav till kungl. luftfartsstyrelsen borde kungl. luftfartsstyrelsen ha meddelat den andra avtalsslutande parten härom innan man, såsom nu är fallet, bara uppfört beloppet på räkningen. Posten »Radioanläggning», som under närmast före gående period betingade en utgift av 9170 kronor, har på den nu översända räkningen upptagits till en summa av 94 170 kronor, alltså 85 000 kronor mera än förut. Av detta belopp på 94170 kronor har enligt uppgift 80 000 kronor avsett kostnader, som staden inte kan gedkänna att de hänföres till ett driftunderskott som skall täckas, nämligen: Den 26/3 beställdes dessa anläggningar hos televerket och utfördes av detta. Man måste enligt min mening betrakta dessa arbeten som nyanläggningar och kan inte uppföra kostnaderna härför såsom driftunderskott. Det vore väl inte heller för mycket begärt att den andra avtalsslutande parten blev underrättad innan arbetena utfördes.